Herr talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har i en interpellation ställd till mig frågat om regeringen avser att ta initiativ till dels att i timplanen på gymnasieskolans vårdlinje och sociala servicelinje inrätta ett nytt ämne som behandlar livsfrågor religioner, dels att de allmänna ämnena på gymnasieskolans övriga studievägar fördjupas med kulturoch livsåskådningsfrågor. Som Ingrid Ronne-Björkqvist själv har påpekat uttalade sig riksdagen hösten 1985 för att frågan skulle beaktas i samband med beredningen av förslag om en ny gymnasial yrkesutbildning. Jag kommer inom kort att lägga fram mina förslag i detta avseende. I avvaktan på detta vill jag nöja mig med att allmänt redovisa min uppfattning. Tlikhet med Ingrid Ronne-Björkqvist anser jag att det är mycket angeläget att den blivande vårdpersonalen inom sjukvård och åldringsvård i sin utbildning får kunskap om och beredskap inför frågor om liv och död, grundläggande människosyn och religiösa spörsmål. Redan nu tas dessa frågor upp i vårdutbildningarna, men jag delar Ingrid Ronne-Björkqvists uppfattning att det bör ske en förstärkning och fördjupning av det berörda ämnesinnehållet i vårdutbildningarna. Jag vill också tillägga att inom ramen för försöksverksamheten med grundoch tilläggskurser på vårdlinjen, som har pågått sedan hösten 1985, har det funnits inslag och projekt med inriktning mot livsåskådningsfrågor och vårdetiska frågor. Även inom utbildningen på den nuvarande tvååriga vårdlinjen finns det sådana inslag. Vad gäller förändringar av ämnesinnehållet inom gymnasieskolans övriga studievägar vill jag erinra om att dessa för närvarande är föremål för ett genomgripande försöksoch utvecklingsarbete, som bygger på förslagen i propositionen om en gymnasieskola i utveckling. Jag är inte beredd att nu ta ställning till några mer omfattande läroplansförändringar, utan önskar avvakta att den nyssnämnda försöksverksamheten blir avslutad.

Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Det står helt klart att vårdpersonal måste få bättre kunskaper om livsåskådning och religioner samt en ökad beredskap för att möta frågor om liv och död. Vårdpersonalen möter ju t.ex. i dag 1 miljon invandrare, som bekänner sig till ett femtiotal olika religioner. Det är väsentligt att eleverna får förståelse för och kunskaper om de religioner som invandrargrupper företräder. Om man skall kunna möta en annan människas tro med respekt, måste man först bli medveten om sin egen livsåskådning och vara någorlunda förtrogen med sitt eget kulturarv. Ungdomar på vårdoch omsorgslinjen måste därför få hjälp att bearbeta sina egna livsfrågor och få lära sig att det finns olika sätt att se på existentiella frågor för att de skall kunna klara sina arbetsuppgifter i framtiden. Ingen yrkesgrupp kommer i sitt yrke så nära andra människors privata liv och allra innersta frågor som vårdbiträden som arbetar i hemmen. Nu när hemtjänsten byggs ut så snabbt är det viktigt att elever på sociala servicelinjen, som skall bli vårdbiträden inom hemtjänsten, lär sig så mycket om människors olika kulturella bakgrund, olika syn på trosfrågor, reaktioner inför sjukdom, lidande och död att de kan och orkar med den här typen av tjänst. Utbildningsutskottet har ju en stark skrivning om hur viktigt det är att det här behovet blir tillgodosett i utbildningen — så stark att det inte kan ha avsetts mycket annat än att dessa frågor skall få plats i ett obligatoriskt ämne. Sedan är det av underordnad betydelse vad det ämnet kallas, för det är innehållet som är viktigt. Utbildningsutskottet vill inte utesluta att ämnet religionskunskap skall ha den här nyckelrollen. Man skulle också kunna kalla ämnet livskunskap. Under alla förhållanden är det ytterst angeläget att ett livsåskådningsämne får plats i timplanen och att undervisningen sköts av adekvat utbildade lärare. Om man väljer någon annan konstruktion är det risk att livsfrågorna drunknar i ett annat lärostoff, eller i värsta fall prioriteras bort av lärare med bristfällig utbildning. Herr talman! I vårt pluralistiska samhälle behöver alla ungdomar få hjälp med att utveckla en livsåskådning. Därför är det viktigt att de allmänna ämnena fördjupas med kulturoch livsåskådningsorientering på alla yrkeslinjer. I dag kan livsåskådning, etik och frågor om samlevnad behandlas på timme till förfogande, s.k. TTF. TTF innebär i dag en veckotimme i årskurs 1. Den timmen används i dag till en rad olika ändamål. Jag vill därför understryka vikten av att allmänna ämnen fördjupas, så att livsfrågor kommer in också på de övriga yrkeslinjerna. Jag vädjar om detta, och framför allt vädjar jag om att livsfrågorna kommer in som ett obligatoriskt ämne på vårdlinjen och på den sociala servicelinjen.

Herr talman! Göran Ericsson har frågat mig om regeringen avser att kompensera polisväsendet för avgångar med en ökad aspirantantagning upp till den nivå som avgångarna svarar för. Göran Ericsson har vidare frågat mig vilka andra åtgärder regeringen planerar för att förbättra polisens arbetssituation och därmed minska avhoppen från polisyrket samt vilka åtgärder med verkan på kort sikt regeringen avser att vidta för att bryta den ökning av antalet anmälda brott som ägt rum under 1980-talet. För att kompensera för avgångar har regeringen under detta budgetår beslutat öka aspirantantagningen till polishögskolan från 150 till 300 aspiranter. I budgetpropositionen föreslås att antagningen ökar till 360 aspiranter under nästa budgetår. Där har jag också förutskickat att antagningen bör öka ytterligare. Poliserna är en kvalificerad, specialutbildad resurs som vi måste hushålla med. För att öka effektiviteten i polisarbetet är det därför viktigt att avlasta poliserna arbetsuppgifter som inte kräver den kompetens som följer med polisutbildningen. Sådana uppgifter kan i stället med fördel läggas på administrativ personal. I syfte att underlätta detta har det genom en ändring i de s.k. delegationsreglerna i polisförordningen införts vidgade möjligheter för de lokala polismyndigheterna att delegera arbetsuppgifter. Därmed har man övergett den tidigare ordningen som innebar att regeringen och rikspolisstyrelsen genom detaljerade och långtgående bestämmelser styrde arbetsfördelningen inom polismyndigheterna. Den nya regleringen innebär att de lokala myndigheterna på eget ansvar och med utgångspunkt i den egna verksamheten har fått större befogenheter att fördela arbetsuppgifter mellan olika tjänstemän och arbetsenheter inom myndigheten. Härigenom kan den administrativa personalen få fler och mer stimulerande arbetsuppgifter samtidigt som polispersonalen mer helhjärtat kan ägna sig åt det egentliga polisarbetet. För att främja detta beräknas i budgetpropositionen medel till 150 nya administrativa tjänster. Det är självfallet mycket angeläget att de förhållanden under vilka polisen arbetar inte utvecklas på ett sätt som leder till oönskade avgångar från yrket. Olika satsningar har därför gjorts på att förbättra arbetsmiljön och för att göra arbetet säkrare. Jag kan här nämna de fortlöpande förbättringar som sker på utrustningssidan och i fråga om arbetslokaler. Som en åtgärd i sådan riktning kan man även se den ökade aspirantantagningen. Anställningsvillkoren inverkar naturligtvis också på situationen. I detta hänseende har regeringen vid sidan av berörda parter på arbetsmarknaden ett ansvar för utvecklingen. Polisens förutsättningar för att bekämpa brottsligheten kan förbättras även på andra sätt. Effektiviteten kan öka, och har också ökat, genom en förbättrad utbildning, nya arbetsmetoder och bättre teknisk utrustning. Något som är viktigt för polisen, liksom för alla andra, är att man känner tillfredsställelse i sitt arbete. Att veta att man gör ett bra jobb och att man ser ett verkligt resultat av sina insatser är avgörande för arbetstrivseln. Men polisens insatser utgör bara en del, låt vara en mycket viktig del, i det kriminalpolitiska maskineriet. Lagstiftningen och de myndigheter som verkar inom rättsväsendet måste vara samstämda med varandra när det gäller samhällets åtgärder mot brott. Det får t.ex. inte vara så att notoriska återfallsbrottslingar som gripits av polisen för inbrottsstölder eller våldsbrott genast släpps fria och kan fortsätta med sin brottslighet. En sådan ordning vinner knappast förståelse hos allmänheten och kan leda till att polisen känner en uppgivenhet inför sina arbetsuppgifter. I allmänhetens ögon är det viktigt att brott leder till reaktioner som uppfattas som riktiga och rättvisa. Därför gör vi inom justitiedepartementet nu en översyn av straffskalorna i brottsbalken. Nya regler för straffmätning och val av påföljd läggs fram i riksdagen under våren. Reglerna för permissioner inom kriminalvården ses över. I april träder nya regler för anhållande och häktning i kraft, som bl.a. syftar till snabbare och resolutare ingripanden mot återfallsbrottslighet. Att förebygga brott är, Göran Ericsson, sannerligen inte bara en uppgift för rättsväsendet. Att motverka brott kräver insatser på många samhällsområden. Här har åtgärder inom skola och arbetsliv, inom familjeoch socialpolitik liksom inom den allmänna samhällsplaneringen stor betydelse. Och här vill jag särskilt understyrka den viktiga roll som de arbetsmarknads politiska åtgärderna spelar. Dessa är varken diffusa eller långsiktiga, som det påstås i interpellationen. Tvärtom har de en mycket konkret innebörd när det gäller den fråga vi här debatterar, nämligen hur vi skall motverka och förebygga brott. All erfarenhet visar att om arbetslösheten kan hållas nere minskar risken för social utslagning och kriminalitet. Det, Göran Ericsson, är i högsta grad brottsförebyggande.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Tyvärr är jag tvungen att i min recension av svaret snarare beteckna det som kraftlöst än som handlingskraftigt. När jag ställde min interpellation var regeringens budgetförslag okänt. Men man kunde konstatera att polisväsendets resurser avtappats i ganska snabb takt, samtidigt som brottsökningen ingav alltmer tilltagande oro. Vid den tidpunkten fastnade mina ögon på en intervju i Svenska Dagbladet, där justitieministern enligt min mening tog alltför lättsinnigt på läget, som börjar bli alltmer krisartat. Herr talman! Sanningen om situationen i Stockholm är följande. 179 polismän har avflyttat från Stockholm till andra orter. 61 polismän har slutat sin anställning. 30 polismän har avgått med pension. Endast 72 polismän har tillförts kommunen. Minskningen av antalet polismän i Stockholm under 1987 uppgick till nära 200. Detta är enligt länspolismästaren den största minskningen i historisk tid. Under åren 1986 och 1987 har Stockholm sammanlagt förlorat 350 polismän. Samtidigt med denna utveckling har arbetsuppgifterna stadigt ökat. En sådan utveckling har vi moderater i denna kammare varnat för. Den är en direkt effekt av regeringens politik på detta område under senare år. Regeringen föreslår nu att intagningen till polishögskolan skall fördubblas. Det är en omvändelse under galgen. Intagningen svarar emellertid fortfarande inte mot avgångarna. Frågan är hur allvarligt läget egentligen skall tvingas bli. Åtgärden för att öka nyrekryteringen är en åtgärd på meddellång sikt. Effekten av intagningen på polishögskolan slår inte igenom förrän om tre år. Under dessa tre år, herr talman, kommer läget att försämras allvarligt. Frågan till justitieministern är vilka åtgärder man från regeringens sida avser att vidta på kort sikt för att lösa detta problem. Även om regeringen förbättrar lokaler, förbättrar den tekniska utrustningen och på annat sätt ser till att poliser som finns i tjänst trivs, kvarstår det faktum att polismännen, om de är för få, inte förmår tillgodose ens ett minimikrav på rättssäkerhet. Det är således vanligt folk som drabbas av den politik som ni hittills har drivit. Nu vill jag och denna allmänhet veta och ha besked om vilka åtgärder regeringen avser att nu vidta för att förbättra situationen i Stockholm och i andra delar av landet. Det behövs också åtgärder för att kompensera polisen för bortfallet på 350 polismän här i denna stad. Frånsett avsaknaden av besked om vilka åtgärder regeringen avser att vidta, inte minst med hänsyn till det nödrop som länspolismästaren och landshövdingen uttryckte i sin skrivelse till regeringen av den 22 december, kan jag dela de synpunkter statsrådet framförde i interpellationssvaret. Låt mig, herr talman, slå fast att moderata samlingspartiet inte är ointresserat av andra frågor inom rättstrygghetsområdet — tvärtom. Det må vara oss förlåtet om vi uttrycker en undran över den politiska färdriktningen, när polisbristen närmar sig en krispunkt och justitieministern framhåller vikten av att genomföra åtgärder med verkan på relativt lång sikt, exempelvis arbetsmarknadsåtgärder. Det är, herr talman, viktigt att belysa sådana åtgärder. Det kan vi emellertid göra inom och mellan de politiska partierna utan större tidsnöd. Överhängande och akuta lägen skall åtgärdas av regeringen. Såvitt jag kan se råder en överensstämmelse mellan regeringens politik och den moderata synen på återfallsbrottslingar. Jag skall inte kommentera detta mer än att ge det beskedet att förslag i den riktningen från regeringen kommer att få moderata samlingspartiets stöd här i kammaren. Herr talman! Till sist vill jag säga att jag också delar den syn som statsrådet framför när det gäller åtgärder på andra samhällsområden, såsom skola och arbetsliv. En bra skola som vågar ställa krav är utan tvivel en åtgärd på lång sikt. Men det är en bra åtgärd. Dagens kravlösa skola har bevisat sin oförmåga. En arbetsmarknad och en arbetsmarknadsutbildning som är inlänkad i denna skola på ett riktigt sätt är också en åtgärd på lång sikt — och en riktig åtgärd. Låt mig bara helt kort fylla på statsrådets redovisning och säga att vi i dag noterar ett påtagligt socialt ointresse mellan föräldrar och barn. Det är inget nytt. Det är en effekt av den förda familjepolitiken. Om denna kan vi tvista. Den har emellertid också ett avgörande inflytande på kriminalitet och social utslagning. Vi ser också i väsentliga delar likartat på många andra åtgärder som erfordras. Det är med glädje jag konstaterar att regeringen nu i vår återkommer till många av de mycket viktiga frågor som vi under många år har diskuterat i denna kammare. Vi får då tillfälle att närmare diskutera sakfrågorna.

Herr talman! Av vissa tidningsintervjuer att döma är vår nya justitieminister tydligen raycket intresserad av vad som brukar kallas rättstrygghet, och det är ytterst medborgarens trygghet till liv och egendom som den här debatten handlar om. Jag skall därför i dag avstå från att ta upp en lika intressant debatt, nämligen vad Anna-Greta Leijon egentligen förstår med rättssäkerhet. Låt mig bara understryka att det faktiskt är väl så viktigt att vi har rättssäkerhet som att vi har rättstrygghet i vårt land. Nu har justitieministern klokt nog undvikit båda begreppen i sitt svar i dag. Men jag vill påminna om att om vi skall kunna garantera medborgarna rättstrygghet, då krävs det bl.a. ett tillräckligt antal poliser. Det finns, det skall man kanske också säga i en sådan här debatt, vissa debattörer som tycks tro, att bara vi fick ett par tusen eller ännu fler poliser, skulle alla problem med den ökande brottsligheten vara lösta. Så enkelt är det faktiskt inte. Men däremot är det alldeles tydligt att vi inte har tillräckligt många och inte kommer att kunna få tillräckligt många på flera år ifall vi inte rekryterar fler aspiranter. Budgetåret 1979/80 antogs 800 polisaspiranter. Det budgetår som vi nu lever i blir det — efter stor tvekan — 300, och de 360 som i budgetpropositionen är föreslagna för nästa budgetår kallar justitieministern för en fortsatt ökning. Det kallar jag politiskt språktrolleri på högsta nivå, eftersom det under många år bara varit fråga om minskningar. I folkpartiet menar vi att rekryteringen åtminstone måste svara mot avgången från poliskåren, och därför har vi följt rikspolisstyrelsens petita och begärt 460. Polisen har en nyckelroll när det gäller att bekämpa brottsligheten, det är vi ense om. Och därför förutskickar Anna-Greta Leijon ökad antagning. Jag skulle önska att socialdemokraterna anslöt sig till rikspolisstyrelsen, som vii folkpartiet har gjort. Det finns fortfarande chansen. Riksdagen har ännu inte behandlat budgetpropositionen. Men det är naturligtvis inte bara antalet som har medfört polisavgången i Stockholm, som ju är katastrofal. Det gäller säkert också arbetsmiljön i stort. Ute i landet gäller det väldigt ofta arbetslokalerna. Jag skulle därför vilja rekommendera justitieministern att så snart tid ges resa ut i landet och inspektera alla de polishus som vi i justitieutskottet årligen får motioner om därför att de är så usla. Fru Leijon är mycket välkommen till Malmö. Där annonserades i valrörelsen — alltså för ett par tre år sedan — att det nya polishuset skulle börja byggas samma år. Tomten är fortfarande tom, och löftena i budgetpropositionen är vagare än i valrörelsen. Anna-Greta Leijon har ett stort ansvar för att polishuset i Malmö verkligen byggs snart. När blir det invigning? Till sist: I svaret sägs att det inte får vara så, att notoriska återfallsbrottslingar som har gripits för stöld eller våld genast släpps fria och kan fortsätta sin brottslighet. Där är vi helt ense i sak, och det är utmärkt. Men den fråga som nu uppstår är bara vad Anna-Greta Leijon är beredd att göra för att åstadkomma en ändring. Från folkpartiets sida har vi t.ex. i flera år motionerat om en skyldighet för polisen att genast underrätta föräldrarna till de unga brottslingar som har gripits. Vi har pekat på vad vi brukar benämna den s.k. Malmömodellen, där polisen kartlade bråkstakarna och sedan ingrep rejält mot dem. Man samarbetade med åklagarna. I Simrishamn har man nu självmant börjat att omedelbart ta kontakt med föräldrarna. När kan vi få ett förslag från regeringen, så att riksdagen kan lagstifta och göra det till en skyldighet för polisen att omedelbart ta kontakt med föräldrar? Och när kommer de klara reglerna om straff för återfall? Från folkpartiets sida kommer vi att ställa upp för sådana regler. Jag skulle väldigt gärna vilja ha statsrådets kommentar till dessa frågor:

Herr talman! Får jag först säga ett par ord om Göran Ericssons kommentar till den intervju med mig som var införd i Svenska Dagbladet och som tydligen var upprinnelsen till den här interpellationen. Jag talade där om brottsförebyggande verksamhet i stort och nämnde bl.a. arbetsmarknadspolitiska insatser. Jag gjorde det mot bakgrund av en ganska lång erfarenhet av vad som händer i de situationer där man inte gör arbetslöshetsbekämpande insatser, riktade framför allt till ungdomar. Tyvärr finns det ju runt om i världen i dag storstäder med oerhört hög arbetslöshet bland ungdomar och till följd därav en kriminalitet och ett knarkberoende som vi kan vara glada Över att vi inte har i vårt land. Vi har också bekymmer, men om man inte ser till att hålla nere arbetslösheten bland dessa ungdomsgrupper, då hjälper inte poliser eller andra insatser. Detta vet vi, och det var det jag framhöll i intervjun. Dessutom kan vi glädjande nog konstatera att vi är mycket snabba med dessa åtgärder i Sverige. Det är inte fråga om åtgärder på medellång eller lång sikt, utan när riksdagen har fattat beslut om insatser så vet vi att de kommer till stånd om några veckor. Det kan vi också vara glada över. Sedan håller jag med om att läget på polissidan är bekymmersamt framför allt inom Stockholmsområdet. Totalt sett i landet har vi fler utbildade poliser än vad vi har polistjänster, men vi har en ojämn fördelning över landet. Vi vet alla att det i Stockholmsområdet har varit en avtappning, en avgång. Den är bekymmersam. I förra veckan hade jag under frågestunden en debatt om just den här situationen. Jag redovisade då inför riksdagen de åtgärder som vi har vidtagit från regeringens sida för att underlätta situationen, bl.a. på vaktdistrikt 1 genom att ge ytterligare medel för förbättringar av lokalerna och genom att flytta ut tunnelbanesektionen och därmed göra arbetssituationen ytterligare förbättrad. Jag redovisade då också att den skrivelse från länspolismästaren och landshövdingen som Göran Ericsson hänvisade till för närvarande behandlas av rikspolisstyrelsen. Skrivelsen har alltså gått till rikspolisstyrelsen, som i första hand skall avgöra vilka av de åtgärder som behövs i Stockholm som kan vidtas av rikspolisstyrelsen. Det är rikspolisstyrelsens avsikt att därefter vända sig till regeringen och eventuellt kräva ytterligare insatser. Eftersom vi i dag inte vet vilka av de åtgärder som behövs i Stockholmsområdet som kan vidtas av rikspolisstyrelsen själv inom nuvarande ramar, har det inte funnits möjligheter för mig att bedöma länspolismästarens och landshövdingens skrivelse, som alltså ännu inte ligger för praktisk handläggning hos oss i departementet. Jag lovade frågeställaren här i riksdagen förra veckan att jag naturligtvis med stort allvar kommer att se på den skrivelsen, när den kommer till oss från rikspolisstyrelsen. Antagningen av polisaspiranter skall öka, men det tar tre år innan dessa sedan kommer ut i aktiv tjänst. Därför måste vi göra andra insatser för att förbättra situationen. Vi har haft resonemang i departementet. Vi har också lyssnat till vad de fackliga organisationerna har sagt. Jag kan nämna att Polisväsendets tjänstemannaförening har sammanställt en rapport om ett bättre polisväsende, där man bl.a. tar upp just arbetsfördelningen mellan den administrativa personalen och den polisutbildade personalen. Man har där framhållit som ett sätt att faktiskt utnyttja resurserna bättre att få de polisutbildade till det aktiva polisarbetet och avlasta dem en del av de administrativa uppgifter som de utför i dag. Det är bakgrunden till att vi i budgetpropositionen har föreslagit ytterligare 150 administrativa tjänster, en siffra som väl stämmer överens med de beräkningar som man från fackets sida har gjort i skriften om ett bättre polisväsende. Där kommer man fram till just denna siffra, och där har man för övrigt också en del andra intressanta förslag. Detta är ett sätt att, trots att det tar tre år att utbilda nya poliser, ändå göra något aktivt på kortare sikt. Jag vet i och för sig att det ibland ställs en del frågor från poliserna. De menar att de i vissa situationer måste kunna utföra även sådana här administrativa uppgifter. Det kan gälla poliser som är gravida eller som behöver andra typer av arbetsuppgifter efter ett långt, slitsamt liv som polis ute på fältet. Det är självklart att de möjligheterna skall finnas kvar. Jag är dock övertygad om att vi kan utnyttja personalen, totalt sett, bättre genom att göra förändringar i arbetsuppgifterna och genom detta tillskott av administrativ personal. När det sedan gäller en del av de frågor som Karin Ahrland tog upp hoppas jag få tillfälle till ytterligare en replik, så att jag kan återkomma till dem utan att gå utöver talartiden. Slutligen vill jag bara säga att det självfallet är ett intresse för mig att se polishus och andra inrättningar ute i landet, men att jag inte kommer att hinna med alla på en gång. Jag ber att få återkomma till Karin Ahrlands frågor i en senare replik.
Herr talman! Jag ber att ännu en gång få tacka statsrådet för förtydligandet av svaret. Låt mig ändå få göra några kommentarer. Nu säger statsrådet att det ute i landet finns fler poliser än polistjänster. Detta kan i och för sig vara riktigt. Låt mig ge en bild av verkligheten ute i landet. Norrtälje polisdistrikt har, om jag inte minns alldeles fel, fyra polismän utöver stat. Polismästaren där säger att han inte skulle kunna upprätthålla bevakningen dygnet runt, om han skulle bli av med två av dem. Visst finns det fler poliser än tjänster — men de behövs, justitieministern! I Ljusdal har man två poliser över stat. Ej heller där skulle man kunna upprätthålla bevakningen dygnet runt, utan man skulle behöva stänga polisstationen, om dessa två poliser skulle försvinna. Polismästaren där talade med mig med oro i blicken över att en av polismännen nu var på väg att gå i pension. Skulle de få en polisman till, eller skulle de inte få det? Bevakningen på orten och litet av människors rättssäkerhet hängde på detta. Rörande skrivelsen från landshövdingen och länspolismästaren vill jag säga att den är rätt unik, herr talman. Det är rätt sällan som man ser att en landshövding och en länspolismästare beskriver situationen i Stockholms län som så dramatisk. Nu säger statsrådet att skrivelsen skall remitteras till RPS för att de skall utreda vilka åtgärder som behövs. Jag vill försäkra justitieministern om att alla de åtgärder som dessa timida ”gentlemen” har radat upp på detta papper behövs. Jag tror att det kan vara skäl att rätt snart göra något åt situationen. Så kommer vi in på frågan om fördröjning; det tar tre år innan aspiranterna kommer ut från sin utbildning. Ja, förvisso! Nu får vi försöka lappa ihop er politik med att försöka skotta in litet administrativ personal, men denna lucka i neddragningen vid antagningen till polishögskolan kommer att fortplantas i polisväsendet till dess att dessa går i pension. Det kommer att ställa till trassel, det kommer att ställa till besvär och det kommer att skapa rättsosäkerhet under många, många år framöver.

Herr talman! Får jag först säga att det är ganska naturligt att Anna-Greta Leijon som f.d. arbetsmarknadsminister också tar upp arbetslösheten som ett av de områden som måste beaktas för att man samtidigt skall kunna bekämpa brottsligheten. Jag vill gärna ta tillfället i akt att säga att jag i och för sig delar Anna-Greta Leijons uppfattning på denna punkt. Jag tror egentligenatt alla gör det. Det är självklart på det sättet att arbetslöshet, framför allt kanske bland ungdomar, är en grogrund för brottsligheten. Samtidigt är det emellertid på det sättet, Anna-Greta Leijon, att alla som slåss på gator och torg på somrarna, t.ex. i Stockholm om vi skall vara konkreta, inte är arbetslösa. Det behövs alltså andra åtgärder också. Det tycks vi dock vara överens om. Jag vill gärna säga att vi från folkpartiets sida har anslutit oss till förslaget om 150 administrativa tjänster. Jag tycker personligen att det är mycket bra, för jag har upptäckt att det finns en hel del som uträttas ute på polisstationerna som man mycket väl borde kunna göra utan att ha den långa polisutbildningen. Jag tror också att det är ett gott incitament för den administrativa personalen att få uträtta en del sådana här saker. Men naturligtvis avhjälper det inte den brist på riktiga, välutbildade poliser som vi har. Det är faktiskt på det sättet att den bristen är så stor att vi måste ha många fler. Nu antyder Anna-Greta Leijon en fortsatt ökning, utöver den som regeringen har föreslagit i budgetpropositionen. Varför kan vi inte få den redan nu? Då skulle inte katastrofen vara så stor under den överskådliga tiden. Jag väntar med intresse på fru Leijons kommentarer till de övriga frågorna.

Herr talman! Nej, det är självklart som Karin Ahrland sade, att inte alla som slåss och bråkar är arbetslösa. Det finns många fler problem än arbetslösheten, men vi vet att den lätt förvärrar situationen. Andra saker som vi måste göra är att i vissa situationer göra det svårare för dem som lätt blir provocerade och kanske lätt tar till bråk att allvarligt skada andra. Detta är bakgrunden till att vi även diskuterar sådant som knivförbud. Där vet jag ju att folkpartiet, liksom också moderaterna, har haft en litet restriktivare inställning till den här typen av åtgärder. Man kan naturligtvis säga att det är i viss utsträckning frihetsberövande att kroppsvisitera folk och att införa förbud, men ibland måste man välja den vägen därför att alternativen tyvärr är ännu värre. Vi vet att det i dag, inte minst i Stockholm, förekommer knivar och en del andra vapen bland ungdomar i en omfattning och på ställen som absolut inte är motiverat. Det är därför som vi arbetar med och kommer att lägga fram förslag i riksdagen under våren för att göra det möjligt för polisen att ta ifrån ungdomarna knivar och helt enkelt införa förbud mot att bära med sig kniv på offentliga tillställningar, t.ex. När det gäller ungdomarna har vi ett arbete på gång beträffande de unga lagöverträdarna. Det har gjorts en utredning som har diskuterat en lång rad förslag om att få snabbare reaktioner från samhällets sida på de brott som begås. Där kommer vi också med förslag till riksdagen under våren. Jag tycker det är självklart, att om vi skall ha någon som helst förutsättning att klara ungdomarna, måste det vara ett samarbete mellan olika myndigheter och ett samarbete mellan polis, föräldrar, skola och sociala myndigheter. I stor utsträckning tror jag detta handlar om metodfrågor.

Men jag vet att man på flera håll i landet, inom polisdistrikten och i samarbete med de kommunala förvaltningarna i övrigt, håller på att fundera på ett nytt sätt. Jag besökte mitt eget polisdistrikt, Jakobsberg, i förra veckan. Där håller man också på att diskutera särskilda insatser för ungdomar och samarbete mellan olika myndigheter i de kommundelsnämnder som nu håller på att byggas upp där. Karin Ahrland efterfrågar lagändringar för att göra det möjligt för polisen att underrätta föräldrar. Jag är inte helt säker på att det behövs någon lagändring. Den här frågan diskuteras på departementet, och det finns de som påstår att det i första hand handlar om metodfrågor. Jag lovar att vi skall titta på den frågan i samband med att vi över huvud taget diskuterar de unga lagöverträdarna. Här kommer vi alltså att göra en del insatser på kort sikt, men jag har också dragit i gång ett utredningsarbete, som handlar om åtgärder på litet längre sikt. Bl. a. tycker jag att det är intressant att försöka belysa frågan om samhällstjänst i någon form litet grundligare än vi har gjort tidigare. Den form av samhällstjänst som tidigare har diskuterats kanske inte alls har varit den riktiga, och jag vill inte utesluta att vi också diskuterar utformningen. Men jag tror att jag har lärt mig under de år som vi har bekämpat arbetslösheten hur viktigt det är att vi försöker från samhällets sida att inte öka avståndet till de ungdomar som har problem utan i stället locka dem till oss. Vi måste visa att vi samtidigt kan ställa krav på dem och ge dem ett vänligare mottagande, tala om för dem att också de behövs i samhället. Det är en viktig uppgift för framtiden att finna någon form av samhällstjänst som är riktad just till de unga lagöverträdarna. Där hinner vi inte lägga fram några förslag under våren, men förslag i vissa andra avseenden kommer att framläggas. Vi kommer under våren också att lägga fram förslag om straffmätning och påföljdsval, principiellt mycket viktiga förslag, där vi bl.a. kommer att ta upp frågor som gäller återfallsförbrytarna. De frågorna återkommer vi också till i samband med att förslagen när det gäller straffskalorna och den villkorliga frigivningen lämnas till riksdagen under hösten. Men redan under våren kommer alltså principiella förslag när det gäller påföljdsval, och där diskuteras naturligtvis återfallsförbrytarnas situation. Sedan vill jag påminna om att vi hade en debatt om dessa frågor i höstas i anslutning till de förslag som riksdagen redan har antagit om anhållande och häktning. Det finns således anledning att under våren återkomma till en rad av de frågor som Karin Ahrland har ställt. Jag har inget emot att diskutera rättssäkerhet och det som Karin Ahrland kallar rättstrygghet — men som jag tycker att det är svårt att hitta ett bra ord för. Får jag avslutningsvis säga några ord om polissituationen. Vi diskuterar med allvar avgångarna. Trots allt kan vi glädja oss åt att avgångarna är få bland poliserna jämfört med andra yrkesgrupper. Men jag ser det som en av mina viktigaste uppgifter att göra dem ännu färre, att förbättra polisens arbetssituation på en rad olika sätt, Jag tror att det skall vara möjligt.
Herr talman! I Karin Ahrlands ställe vill jag tacka justitieministern för den ytterligare komplettering och redovisning som hon har gjort här. Jag vill upprepa det jag sade i mitt huvudanförande, nämligen att mycket av detta är saker som det råder bred enighet om. Moderata samlingspartiet står bakom många av de tankar som justitieministern har gett uttryck för. Låt mig säga några ord när det gäller knivförbud kontra integritet. Det är naturligtvis en fråga om integritet om man skall kunna kroppsvisitera folk litet var som helst och hur som helst — och i sammanhanget finns många följdfrågor som är svåra att lösa. Det torde knappast råda något tvivel om var de politiska partierna står beträffande tillhyggen och vapen — som justitieministern har talat om och aviserat en proposition om till våren. Jag vill bara avrunda diskussionen med att säga att jag tror att det är viktigt att sekretesslagen ses över. Jag anser att justitieministern har helt rätt på den punkten. Sekretesslagen lägger en rad hinder i vägen inte bara inom skola, polis och liknande utan också på andra områden, exempelvis sjukvården. Det är viktigt att försöka få till stånd någon form av meningsfullt samarbete mellan skola, föräldrar, polis och andra organ i samhället. Låt mig peka på att det är viktigt i detta sammanhang — jag har uppfattat att justitieministern också är inne på den linjen — att försöka få fatt i ungdomarna i mycket tidiga skeden, när de börjar glida utför. Vi måste hitta någon modell att jobba efter. Jag tackar åter för det svar som har lämnats.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat industriminister Thage G Peterson vad han avser att göra för att trygga arbetstillfällena för de uppsagda från Rauma-Repola i Morgongåva. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Arbetsförmedlingen i Sala har redan påbörjat sitt arbete med att bistå de uppsagda. En samrådsgrupp bildades redan i höstas. Förmedlingen har haft informationsmöte för all personal och informerat om vilken service den kan erbjuda. Sedan i måndags är två arbetsförmedlare placerade på företaget. Inom arbetsmarknadsverket utreds för närvarande vilka resurser som behövs i form av arbetsförmedling, insatser från arbetsmarknadsinstitut och arbetsmarknadspolitiska åtgärder i övrigt. Arbetet med att hjälpa de anställda till annan sysselsättning underlättas av att förmedlingen kunnat vara på plats redan ett halvår innan avvecklingen av företaget skall ske. Mot bakgrund av de insatser som nu görs av arbetsmarknadsverket är någon åtgärd från min sida inte erforderlig.

Herr talman! Jag får tacka för svaret, även om det har lämnats av arbetsmarknadsminister Thalén. Jag ställde frågan till industriministern mot bakgrund av tidigare debatter som han och jag har haft beträffande både internationellt ägande, som det handlar om när det gäller Rauma-Repola, och ägarens ansvar för utvecklingen på industriorterna, vilket är en principiell och industripolitisk fråga som sträcker sig väsentligt längre än vad arbetsförmedlingen i Sala kan ansvara för. Därför är jag litet besviken över att svaret innebär att industriministern inte tänker göra något. Vi har många gånger diskuterat ägarens ansvar. Detta är ett fall där ägaren lägger ned en produktion som sysselsätter närmare 200 anställda på en liten bruksort vilken är helt beroende av detta företag. Den här ägaren har i andra sammanhang uppträtt på samma sätt, nämligen när det gäller Stensele Mekaniska Verkstad. Därför hade det funnits anledning att diskutera det privata ägandet — dess roll och betydelse för utvecklingen på de olika orterna. Dessutom tycker jag att det finns skäl att föra en diskussion rent principiellt och faktiskt kräva åtgärder från regeringen. Jag anser att insatser från regeringen är erforderliga, i motsats till vad som sägs i svaret. I årets finansplan berömmer sig regeringen mycket när det gäller sysselsättningsutvecklingen och den regionala utvecklingen, även om det sägs att det fortfarande finns problem kvar att lösa. Regeringen säger i finansplanen att den enda restriktion som finns för en fortsatt ekonomisk utveckling är bristen på yrkeskunnig arbetskraft. I detta fall är det fråga om en fullt utvecklad industri med avancerade möjligheter för produktion. Jag har varit och tittat på den i samband med andra ägarbyten. Vi har utbildad arbetskraft för mekanisk industri som vill bo och arbeta på denna ort och är förtvivlad över att ägaren inte tar sitt ansvar. Då borde regeringen försöka dra i några trådar för att få dit annan produktion. Annars stämmer inställningen väldigt dåligt med vad man säger om dessa viktiga problem.
Herr talman! När det gäller de uppsagda kommer det naturligtvis att krävas en viss omställning. Men det finns — detta vill jag framhålla med hänvisning till vad som här sagts — anställda med mycket god utbildning. Dessa är efterfrågade på arbetsmarknaden. Det finns viss efterfrågan i orter runt omkring — i Heby, Sala, Östervåla och Uppsala. Från Heby kommun har man vid uppvaktningar hemställt att just Heby kommun skall prioriteras för att få ett regionalpolitiskt stöd, och man har begärt att investeringsfonderna skall få utnyttjas i kommunen. Dessa frågor behandlas just nu i industridepartementet och finansdepartementet, men några beslut är ännu inte fattade. Beträffande framtiden för företaget är de centrala förhandlingarna nyss avslutade, och det är väl tidigt att säga någonting om hur utvecklingen blir. För övrigt vidtar arbetsmarknadsverket ett antal åtgärder genom sin reguljära verksamhet. Som jag nämnde inledningsvis är det fråga om väldigt bra åtgärder just för att ta hand om de anställda i ett företag som utsätts för en sådan här förändring.
Herr talman! Visst arbetar man på arbetsförmedlingen, och visst har AMS satts in. Visst har länsstyrelsen uppmärksammat frågan, och visst har regeringen uppvaktats, men man har inte fått några svar. Jag menar att det här är en principiellt viktig fråga för folk på en liten ort — väl att jämföra med bruksorterna i Bergslagen — som bor där sedan lång tid tillbaka, som vill arbeta och leva där. Det finns en bra produktionsanläggning och yrkesutbildad arbetskraft, men ägaren smiter från sitt ansvar. Regeringen har tidigare hävdat att man visst kan kräva ett ansvar av ägaren. Det är just vad man skall göra; man skall inte ställa krav härvidlag på regeringen. Nu hänvisas det bara till att man kan pendla och att det kan finnas arbete på någon annan plats. Visst är det väl bra om man får jobb på annan ort, men det kan inte vara den första lösningen för en ort av den här typen. Lämnar man Morgongåva i sticket på detta sätt, visar man att man inte menar någonting med regionalpolitiken från regeringens sida.

Herr talman! John Andersson har frågat industriministern om han är beredd att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till de orättvisor i fråga om pensionsrätten som enligt hans uppfattning åsamkats vissa skogsarbetare, som övergått till anställning i domänverket i samband med att verket förvärvat skogsmark. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Frågan gäller närmast samordningen mellan statlig pensionsrätt och pensionsrätt enligt den s.k. STP-planen på grund av anställning hos privat arbetsgivare. Pensionsåldern enligt STP-planen är 65 år, medan skogsarbetare hos domänverket kan avgå med ålderspension redan vid 60 års ålder. Vid beräkning av ålderspension enligt det statliga pensionsavtalet är huvudregeln att anställningstid med pensionsrätt enligt STP-planen tillgodoräknas för pensionsutbetalningar först från 65 års ålder. För den som följt med när staten övertagit viss verksamhet tillgodoräknas dock STP-tiden även för pensionsutbetalningar före 65 års ålder. Det innebär att tiden i den direkt övertagna verksamheten tillgodoräknas från pensionsavgången även om den sker före 65 års ålder, medan tiden i den indirekt övertagna verksamheten tillgodoräknas först vid 65 års ålder, enligt reglerna om samordning med pensionsrätt enligt STP-planen. Jag har erfarit att domänverket erbjudit berörda skogsarbetare att få vara kvari tjänst tills de fyllt 65 år. Deras pensioner kommer då att beräknas på all pensionsgrundande tid. Några ytterligare åtgärder, från min sida, anser jag inte vara erforderliga.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Som förtroendevald får man ofta förfrågningar och propåer från människor som anser sig ha kommit i kläm mellan olika paragrafer och bestämmelser. Ofta uppfattas förhållandena som orättvisa och även ologiska. Jag har i min fråga tagit upp just ett sådant fall. I det konkreta fallet har det tydligen inte blivit några problem, om det inte har förekommit flera köp, utan det har varit ett direkt övertagande av verksamheten. Man förstår de här människorna, som i dag kanske jobbar sida vid sida med folk som varit anställda vid domänverket sedan tidigare. Den ene får pension vid 60 års ålder, medan den andre tvingas arbeta fram till 65 års ålder för att få tillgodoräkna sig hela sin arbetstid. I det konkreta fallet gäller det en anställd som varit 30 år i skogen. Vill han sluta vid 60 års ålder har han bara sex år att tillgodoräkna sig, eftersom man börjar räkningen när han anställdes vid domänverket i samband med det senaste köpet. Det här är inte någon större fråga, utan jag tycker att det borde gå att åstadkomma en förändring. Det hela uppfattas som mycket orättvist, och jag kaninte se annat än man måste hålla med vederbörande om att förhållandena inte är bra. Jag noterar att statsrådet inte ämnar vidta några ytterligare åtgärder. Jag kan självfallet inte tvinga statsrådet till det, men jag tycker att det borde vara möjligt att åstadkomma några tilläggsbestämmelser just i sådana här särfall.
Herr talman! Jag är väl medveten om att det kan uppstå och uppstår irritation i samband med pensioner där de som går i pension kan ha haft anställning på flera olika platser och därmed får olika pensionsregler. Jag vill understryka att sådana här frågor måste klaras ut vid den tidpunkt när övertagandet sker. Så har det också varit i det här fallet, och därför kan förhållandena inte regleras i efterhand, som jag ser det. Det finns en rad liknande situationer som alla har lösts i samband med att beslut om övertagande fattades. Då klargjordes också pensionsvillkoren.
Herr talman! Det är klart att man kan resonera på det sättet, och jag kan ha en viss förståelse för de argumenten. Om det vore den anställde själv som tog initiativ till och själv bestämde sig för att byta arbetsgivare, då vore det en annan sak. Men dessa människor följer ju med som något slags inventarier när vederbörande företag gör upp om köp. De här människorna har följt med från Klippankoncernen över Södra skogsägarna till domänverket. De har inte haft några möjligheter att påverka utvecklingen. I vad mån de fackliga organisationerna har bevakat sådana här frågor eller ej känner jag inte till. Jag tycker att den här frågan är av sådan art att det borde gå att i efterhand göra någonting åt förhållandena.
Herr talman! Jag vill bara klargöra att de människor som det gäller inte har fått sämre pensionsvillkor därför att det har blivit en annan arbetsgivare. Däremot har det blivit skilda pensionsvillkor hos den nya arbetsgivaren — det är rätt.
Herr talman! Det är klart att man kan diskutera om det har blivit sämre eller bättre. Men faktum kvarstår att om den anställde skall få tillgodoräkna sig hela sin anställningstid, då tvingas han jobba fem år längre än t.ex. hans kompis som redan tidigare varit anställd vid domänverket.

Herr talman! Jan Jennehag har frågat mig vilka åtgärder jag planerar att vidta för att uppnå kostnadsrättvisa mellan postverket och transportföretag vad gäller posttransporterna mellan Stockholm och Visby samt i andra liknande fall. För innevarande budgetår har riksdagen anslagit 52 milj.kr. i transportstöd för Gotland. Av detta avses 45 milj.kr. användas till koncessionstrafiken. Genom stödet till färjetrafiken subventioneras taxan på godstransporterna till och från Gotland med ca 75 96. Detta gäller för allt stödberättigat gods, däribland posttransporter, oavsett vem som utför transporten. För transportföretag gäller att de inte får ta ut ett högre pris för transporter till och från Gotland än vad som tillämpas i fråga om motsvarande transport på fastlandet. För att möjliggöra denna lika prissättning får företaget i stället ta ut ett pristillägg, s.k. Gotlandstillägg, med högst 0,6 96 på nettofraktsumman i varje enskilt fraktavtal i all inrikes fjärrtrafik. För vissa transportföretag räcker inte detta särskilda tillägg för att täcka merkostnaderna. I dessa fall kan ett utjämningsbidrag utgå efter ansökan hos transportrådet inom en ram på 7 milj.kr. Systemet med Gotlandstillägg och i vissa fall utjämningsbidrag är följaktligen konstruerat för att möjliggöra en utjämning av transportföretagens taxor för fjärrtransporter till Gotland så att de motsvarar de som gäller för landet i övrigt. I och med att posten inte bedriver transportverksamhet mot särskild taxa saknas skäl att låta detta prisutjämningssystem omfatta även posten. Statens prisoch kartellnämnd och transportrådet har i uppdrag att granska utfallet av stödet. Jag planerar för närvarande inga särskilda åtgärder beträffande transportstödet.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det utförliga svaret. Att posten för närvarande inte bedriver transportverksamhet mot särskild taxa innebär väl i och för sig inte att man inte skulle kunna göra det om man hade kapacitet för och vilja till detta. Därför kvarstår det faktum att transportstödet i så fall skulle kunna utgå. Jag tolkar alltså kommunikationsministern så, att posten i princip skall kunna utnyttja transportstödet. Är detta riktigt?
Herr talman! Ja, om posten arbetar under samma förutsättningar som de andra transportföretagen. Men såvitt jag förstår har posten ingen anledning att göra detta. Det finns emellertid inget som hindrar posten från att, precis som transportföretagen har gjort, inrätta något slags interndebiteringssystem där man tar ut en avgift på sina övriga tjänster för att kompensera sig för eventuella kostnader som man har på Gotlandstransporterna. Ett sådant system kan naturligtvis posten i och för sig inrätta. Jag vill inte rekommendera detta, och det jag nu har sagt skall inte uppfattas som en rekommendation. Tvärtom föreslog ju regeringen — det var väl för två år sedan — riksdagen att hela detta system med Gotlandstillägg skulle upphöra. Men riksdagen var av annan mening, och därför finns den här typen av stöd kvar.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig vilka hänsyn till miljökonsekvenserna som har tagits inför beslutet om igångsättande av byggandet av Deltavägen. Som Martin Olsson nämner i sin fråga kompletterades väglagen under år 1987 bl.a. med en bestämmelse om att arbetsplan för byggande av väg skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med denna komplettering av väglagen var dels att säkerställa att miljökonsekvenserna av ett vägprojekt alltid beskrivs i en arbetsplan, dels att sådana beskrivningar görs i ett tidigt skede i projekteringsprocessen. Arbetsplanen för Deltavägen fastställdes den 10 maj 1985. Vägens konsekvenser för miljön har utretts noga. Arbetet med detta har skett i nära samråd med de miljövårdande myndigheterna. Med hänsyn till den känsliga miljön i området har vägverket samrått med naturvårdsverket, som har tillstyrkt arbetsplanen: Vägens miljökonsekvenser har således utretts noggrant och uppfyller de krav som numera ställs i väglagen på sådana utredningar. Som exempel på miljöhänsyn som tillgodosetts i arbetsplanen kan jag nämna att broarna över deltat försetts med extra stora öppningar för att minimera vägens påverkan på fortsatt deltabildning.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Indalsälvens delta är ett 1 000 ha stort imponerande naturområde med betydande miljövärden. Vi är många som har motsatt oss planerna på att bygga en väg över deltat dels för att vi vill bevara deltat, dels för att vi anser att tillgängliga begränsade väganslag skall användas för mera nödvändiga projekt. Det är uppenbart att de som har drivit igenom beslutet om Deltavägen inte har lyckets övertyga motståndarna. Egentligen får det väl ses som ett misslyckande, när man efter så många års förberedelser inte har kunnat få till stånd enighet. I november beslutades om tidigareläggning av statliga investeringar, och på så sätt har regeringen möjliggjort att vägbygget kan startas denna vinter. Jag har frågat vilka miljöhänsyn som har tagits, och jag har hänvisat till väglagens nuvarande regler. Jag vill därför fråga kommunikationsministern om man kan tolka uttrycken i hans svar så, att en miljökonsekvensbeskrivning har gjorts som svarar mot vad väglagen sedan drygt ett halvår innebär. Jag vill erinra om att miljöoch energiministern lär ha sagt att motorvägsbygget i Bohuslän var det sista vägbygget som skulle genomföras utan att miljökonsekvenserna beaktades. Det har även sagts att i det fallet kom miljöopinionen och miljösynpunkterna in för sent i arbetet med vägen. Jag vill fråga: Har miljösynpunkterna kommit in för sent även i detta ärende, eftersom det alltjämt finns motsättningar, när arbetet med att bygga vägen skall påbörjas? Det är ju många som är emot detta vägbygge, bl.a. det parti jag representerar, liksom miljöorganisationer och naturvårdsorganisationer. Dessa organisationer är motståndare till denna väg. Jag vill fråga kommunikationsministern om miljökonsekvenserna verkligen har beskrivits på ett tillfredsställande sätt och så noggrant att opinionen har kunnat bli på det klara med vad detta vägbygge innebär? Det finns farhågor för miljön hos en bred opinion.
Herr talman! Jag uppfattar det material som vägverket har redovisat i detta ärende, som bl.a. innefattar kontakter med de miljövårdande myndigheterna, så att även om detta beslut fattades 1985 har man i processen tagit hänsyn till miljökonsekvenserna såsom det varit avsett i den senare tillkomna lagstiftningen. Jag vågar göra antagandet att det är just denna typ av diskussioner — om Deltavägen och även andra större vägprojekt — som har medverkat till att lagstiftningen har ändrats på denna punkt. Men det har inte hindrat att man har kunnat ta dessa hänsyn i förväg. I och för sig måste man inte ha en lag för att kunna ta miljöhänsyn. Jag menar att vägverket i stor utsträckning har tagit dessa hänsyn. En förändrad lagstiftning innebär inte, även om den är viktig, att det inte kommer att finnas olika åsikter även i framtiden om vägprojekt och deras lämplighet ur miljösynpunkt. Men i detta fall har man enligt min mening tagit miljöhänsyn.
Herr talman! Det råder olika uppfattningar om huruvida det har tagits miljöhänsyn i tillräckligt stor utsträckning. Uppenbart är att kommunikationsministern tolkar situationen så att man har arbetat i lagens anda, även om kommunikationsministern inte vågar säga att det har gjorts en miljökonsekvensbeskrivning på det sätt som numera är föreskrivet. Det är klart att det kan vara svårt att nå full enighet. Jag tror dock att ju noggrannare man utreder frågor, ju noggrannare man gör bedömningar och justörre hänsyn man kan ta till olika intressen, desto bättre möjligheter finns det att få stor förståelse för ibland nödvändiga ingrepp i miljön. Miljöintressena kan då i många fall få gå före kalla ekonomiska intressen. Jag har ju varit med i länsstyrelsen i Västernorrland under nästan hela 1970-talet, och vi har diskuterat denna fråga många gånger. Från vårt partis sida har vi då alltid motsatt oss den här vägen dels på grund av miljöintressen, dels därför att investeringarna behövs på andra håll. Den senare frågan skall vi emellertid inte diskutera nu.

Herr talman! Karl Erik Olsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta så att länsstyrelsernas naturvårdsenheter kan utnyttja de 10 milj.kr. som anslås i budgetpropositionen till nödvändiga personalförstärkningar. Jag vill meddela att civilministern avser att, snarast och i samråd med mig, klargöra hur dessa medel skall användas. Detta arbete har redan inletts. Jag avser vidare att återkomma till frågan om länsstyrelsernas resurser för miljövård i den miljöpolitiska propositionen, där miljövårdens organisation skall behandlas i sin helhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka miljöoch energiministern för svaret. I höstas uppstod en debatt om länsstyrelsernas kapacitet när det gäller miljötillsynen. Frågan gällde bl.a. freonutsläpp. I samband med denna debatt och tilläggspropositionen motionerade bl.a. jag om ett ytterligare anslag om 10 milj.kr. Motionen behandlades så småningom i jordbruksutskottet. Vi hade då fått information om att medel skulle komma att anslås, så det fattades inget beslut i frågan vid det tillfället. I årets budget anslås också medel, men det anslaget har karaktären av ett engångsbelopp. Vid kontakt som jag hade förra veckan med länsstyrelsens naturvårdsenhet hemma i mitt län uttalades stor oro över att dessa medel skulle finnas tillgängliga bara ett år. Därför vågade man inte anställa ytterligare personal. Detta är naturligtvis inte bra. Som jag har förstått saken går det inte att utöva miljötillsyn utan personal. Råder det brist i miljötillsynen krävs det därför ytterligare personal. Jag vill fråga energiministern: Om miljötillsynen var otillräcklig, behövdes det då mer folk? Om det är på det sättet, kan vi då rekommendera länsstyrelserna att använda de medel som anslagits till att anställa mer personal för att klara den målsättning som vi har för detta arbete?
Herr talman! För att det inte skall råda några missförstånd på den här punkten vill jag säga att detta är ett engångsanslag i den meningen att det är första steget på en mer omfattande resursförstärkning till de miljövårdande organisationerna och myndigheterna, däribland länsstyrelserna, till vilket vi återkommer i propositionen och senare. Vi ansåg att detta arbete var så brådskande att vi måste anslå medel redan i budgeten. Vidare har civilministern och jag redan haft överläggningar med berörda parter. Vi hade överläggningar i december med landshövdingarna. Jag träffade så sent som i går länsråden och naturvårdsdirektörerna. Civilministern har för sin del också fört överläggningar. Jag vill alltså försäkra att det här inte är ett engångsanslag i dålig bemärkelse utan är att se som det första steget i en mer omfattande process. Diskussionen med länsstyrelserna om hur medlen skall användas är redan i gång. Jag har också, liksom civilministern, understrukit att det är mycket viktigt att länsstyrelserna nu i sitt arbete allmänt prioriterar miljöskyddet och att man alltså inte gör andra omfördelningar som så att säga jämnar ut effekterna av det tillskott som de nu har fått.
Herr talman! Jag vet att civilministern före jul, i samband med en annan frågedebatt — eller möjligen interpellationsdebatt — här i riksdagen har uttryckt att det var angeläget att få fram resurser att förstärka personalen och att man skulle kunna börja rekryteringen redan nu under våren. Det var uppenbarligen så i alla fall i förra veckan, att den information om ett långsiktigt anslag som miljöministern nu talar om inte hade nått länsstyrelsen. Vad kan det då bero på att det är så här motsägande uppgifter? Jag återkommer till det jag sade tidigare, att det inte är tillfredsställande om vi på central nivå uppenbarligen är överens om att anslå medel men man ute på länen säger: Det finns medel, men vi vågar inte använda dem.
Herr talman! Det kan jag faktiskt inte förstå. Den här informationen lämnade civilministern och jag på landshövdingemötet den 10 december. Det är i och för sig så att vi har sagt att det här inte kommer att smetas ut jämnt, utan det kommer att ske en bedömning av var insatserna bäst behövs, i samråd med länsstyrelserna. Men de kommer att få underhandsbesked under våren, så att de slipper vänta med att sätta i gång jobbet till dess att regleringsbrevet föreligger vid halvårsskiftet. Nu är det dessutom så att den länsstyrelse som Karl Erik Olsson har kontakt med har fått extra resurser för arbetet med Laholmsbukten, så jag tycker inte man skall klaga så förskräckligt.
Herr talman! Jag vill inte påstå att länsstyrelserna har klagat förskräckligt, men de har varit oroliga för på vilket sätt de skulle kunna använda pengarna. Nu hoppas jag emellertid att om det har funnits en oro så kan den debatt vi har haft under några minuter råda bot på denna, när man har hört miljöministern försäkra att det kommer pengar i fortsättningen. Jag hoppas bara att det inte blir något återbud senare.

Fru talman! Gunnar Hökmark har ställt följande frågor till mig med anledning av att en sakkunnig i försvarsdepartementet uttalat sig i en tidningsintervju beträffande ubåtskränkningarna i Hårsfjärden 1982. 1. Är försvarsministern beredd att redogöra för om någon ny omständighet framkommit efter ubåtsskyddskommissionens slutrapport som motiverar den sakkunniges utspel? 2. Om inte några nya omständigheter framkommit, avser försvarsministern att vidta någon åtgärd mot denna typ av desinformation från en tjänsteman i försvarsdepartementet? Som svar på den första frågan kan jag upprepa vad jag sade i ett uttalande för TT den 17 december förra året, nämligen att några nya omständigheter, som skulle ifrågasätta ubåtsskyddskommissionens slutsatser, som de presenterades för regeringen i april 1983, inte har framkommit. De indicier som ubåtsskyddskommissionen redovisade i nationalitetsbestämningsfrågan studerades i själva verket noga i samband med att överbefälhavarens senaste kvartalsrapport överlämnades. Därför hade jag en mycket god grund att stå på när jag gjorde mitt uttalande. Som svar på den andra frågan kan jag meddela att jag inte avser att vidta några speciella åtgärder i syfte att hindra personer — de må vara sakkunniga i försvarsdepartementet eller ej — att redovisa sina minnesbilder i massmedier förutsatt att sekretessbrott inte begås.

Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Man kan emellertid konstatera att det är otillfredsställande, eftersom det i detta fall inte handlar om att en enskild tjänsteman, vilken som helst, skulle ha rätt att redovisa en minnesbild. Denna minnesbild redovisade Nils Sköld vid ett besök i Enköping i mars 1983, då han avfärdade det grundlösa ryktet om att det var ett antal andra nationers ubåtar som var inblandade i Hårsfjärdenincidenten. Han sade: ”Det som låter som en saga! — — — Hur skulle dessa Nato-ubåtar ha tagit sig genom det smala och bara nio meter djupa Öresund?” Det var Nils Skölds minnesbild. Det handlar om ett rykte som en enhällig parlamentarisk ubåtsskyddskommission har avfärdat som grundlöst. Vad den här interpellationen och sakfrågan handlar om, fru talman, är inte om en enskild tjänsteman skulle ha rätt att återge sina minnesbilder. Det handlar om att en av regeringen politiskt tillsatt tjänsteman utnyttjat ett rykte, som man för snart fem år sedan avfärdade som en saga. Han utnyttjade detta rykte för att misstänkliggöra grunden för den diplomatiska protest som Sverige riktade mot Sovjeunionen med anledning av utbåtsskyddskommissionens rapport. Det handlar om att en av regeringen politiskt tillsatt tjänsteman försöker desavouera den av regeringen förda utrikespolitiken. Roine Carlsson säger att några nya omständigheter inte har tillkommit. Det är riktigt. Ändå har han — vilket jag inte visste när denna interpellation skrevs — varit informerad om att hans politiskt sakkunnige tjänsteman Nils Sköld skulle antyda att det fanns andra omständigheter. Roine Carlsson har inte sett till att detta inte skedde genom att Nils Sköld inte längre betraktades som politiskt sakkunnig. Fru talman! Denne av regeringen politiskt tillsatte tjänsteman i statsrådet Roine Carlssons omedelbara närhet har spritt ut och återupplivat ett grundlöst rykte som spelar stormakten i händerna. Den stormakt som förra gången hävdade att det inte fanns någon grund för den protest som Sverige riktade mot den kan nu ta åt sig detta återupplivade rykte som Roine Carlssons politiskt tillsatte tjänsteman spred ut. Detta spelar stormakten i händerna av det skälet att det skadar trovärdigheten i ett eventuellt framtida diplomatiskt agerande. Dagen innan ÖB skulle presentera sin ubåtsrapport för det senaste kvartalet återupplivade denne politiskt tillsatte tjänsteman ett rykte, uppenbarligen för att minska trovärdigheten hos dem som eventuellt skulle vilja att man gjorde en nationalitetsbestämning med anledning av den rapport som ÖB lämnade. Detta skedde, fru talman, i samförstånd med försvarsministern, enligt vad han själv har uppgivit. Jag skulle sätta värde på om försvarsministern här i kammaren ville bekräfta att han var informerad om att hans politiskt sakkunnige på detta vis skulle göra vad han kunde för att desavouera svensk utrikespolitik. Var statsrådet informerad om att detta rykte skulle återupplivas? I så fall är det av intresse att veta om försvarsministern hade någon synpunkt på det förenliga i att på en gång vara politiskt tillsatt tjänsteman och samtidigt sprida ut rykten som desavouerar den av regeringen förda politiken. Ingen kan neka någon enskild medborgare att föra fram vare sig grundade eller grundlösa rykten. Men man kan ha synpunkter på att någon gör det då han talar i egenskap av medarbetare till landets försvarsminister. Hade Roine Carlsson någon synpunkt på den desinformation som spreds via massmedia dagen före framläggandet av ubåtsskyddsrapporten? Vilka åtgärder avser Roine Carlsson att vidta för att reparera den skada han tillsammans med Nils Sköld har åsamkat svensk trovärdighet?

Fru talman! Gunnar Hökmark gör sig som vanligt skyldig till felaktigheter. En av dem är att den tjänsteman som han åberopar inte är politiskt sakkunnig. Den som i vårt land lämnar meddelanden för publicering i massmedia åtnjuter ett starkt rättsligt skydd. För det första går vår lagstiftning långt i skyddet av uppgiftslämnarens anonymitet. Det är som bekant i princip förbjudet att forska efter källan till uppgifter i tidningar eller i radio och TV. För det andra har vi särskilda regler till skydd för dem som inte använder sig av rätten till anonymitet i kontakten med massmedia. Av dem kan vi utkräva ansvar vid domstol bara enligt vad som regleras i tryckfrihetsförordningen. Det innebär att lagföringen är kringgärdad av åtskilliga särregler till skydd för svaranden. Också i det fall uppgiftslämnandet inte involverar något brottsligt förfarande verkar tryckfrihetsrätten till skydd för uppgiftslämnaren. En arbetsgivare får exempelvis inte vidta sanktioner mot en anställd som visar bristande lojalitet genom att till pressen lämna negativa upplysningar om någonting på arbetsplatsen. Vår lagstiftning ger alltså starka garantier för att uppgifter skall kunna lämnas till massmedia utan att uppgiftslämnaren drabbas av repressalier. Bakgrunden till reglerna på detta område är givetvis vår önskan att värna om den fria opinionsbildningen. Jag tycker inte att det fall som vi diskuterar i dag motiverar några överväganden i fråga om ändringar i tryckfrihetens bärande principer. Fru talman! För övrigt förtjänar inte herr Hökmarks inlägg att man fäster något avseende vid det.
Fru talman! Jag kan förstå att Roine Carlsson söker fly den här debatten genom smärre oförskämdheter. Det är ju en debatt som måste vara utomordentligt pinsam för honom själv. Debatten handlar inte om meddelarskyddet eller om rätten att fritt uttrycka vad man vill, utan den handlar om att en av regeringen tillsatt sakkunnig tjänsteman efter samråd med försvarsministern har återupplivat ett grundlöst rykte som drabbar svensk säkerhetspolitiks trovärdighet. Mot den bakgrunden är det intressant att notera att det enda Roine Carlsson försöker göra är att ta en liten poäng på frågan om Nils Sköld var politiskt sakkunnig eller ej. Men Roine Carlsson vill väl inte förneka att Nils Sköld var en sakkunnig tjänsteman, anställd som medarbetare till Roine Carlsson? Vad det handlar om kan ses i ett annat perspektiv. För några veckor sedan kunde vi konstatera att man på utrikesdepartementet läckte viss hemlig korrespondens, såvitt man utifrån kan tro i syfte att åstadkomma en partitaktisk poäng. Före jul spred den sakkunnige tjänstemannen och medarbetaren till Roine Carlsson på nytt ett rykte, förmodligen i syfte att försvåra för dem som vill föra en debatt om huruvida vi i Sverige kan nationalitetsbestämma ubåtar. Då handlar det inte om meddelarskyddet. Jag har inte på något sätt ifrågasatt Nils Skölds fullkomligt självklara rätt att uttrycka vad han vill, utan vad det handlar om är om Roine Carlsson i sin egenskap av försvarsminister och statsråd accepterade att detta rykte skulle spridas av en person med den ställning som Nils Sköld då hade. Det är intressant att Roine Carlsson inte har svarat på en enda av mina frågor. Han har inte svarat på om han hade några synpunkter på det lämpliga i detta. Han har inte velat bekräfta här i riksdagen att han verkligen var informerad. Han har inte heller på något sätt presenterat någon åtgärd att vidta för att reparera den skada som han, genom att vara informerad, tillsammans med Nils Sköld har åstadkommit. Han har ju medverkat till ett dubbelt budskap. Man kan självfallet säga här i kammaren att frågan inte förtjänar någon mer debatt. Men dessa frågor borde besvaras, Roine Carlsson.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig när regeringen ämnar lägga fram förslag om märkning av potatis och övriga livsmedel och om förslaget kommer att innehålla krav på ursprungslandsmärkning enligt tidigare centerkrav. Regeringen gav år 1986 livsmedelsverket i uppdrag att föreslå ändrade bestämmelser om märkning av livsmedel med avseende på konsumentens behov av information vid valet av livsmedel. Avsikten var att underlätta för konsumenterna att bedöma en vara mot bakgrund av sådana faktorer som är väsentliga för dem.
Ett av våra viktigaste baslivsmedel är potatisen. Svenska konsumenter efterfrågar bl.a. svenskproducerad potatis, vilken inte blivit behandlad med exempelvis DDT, tillförts kvicksilver via rötslam eller strålbehandlats. Därför vill svenska konsumenter veta från vilket land maten i butikerna kommer, och för detta krävs märkning av ursprungsland. När ämnar regeringen lägga fram förslag om märkning av potatis och övriga livsmedel, och kommer förslaget att innehålla krav på ursprungslandsmärkning enligt tidigare centerkrav?
Uppdraget gäller viktiga konsumentfrågor. Livsmedelsverket räknar med att kunna redovisa sitt förslag i början av nästa månad. Regeringen avser att snarast möjligt ta ställning till de förslag som kommer att lämnas. Märkning med ursprungsland är en av de frågor som behandlas i förslaget.

Herr talman! Jag tackar för svaret, i vilket det'i stort sägs vänta och se. Det är klart att det är en besvikelse för mig och många konsumenter att vi inte kan få ett klart besked från regeringen om att detta självfallet skall leda fram till ett krav även från regeringens sida på att våra livsmedel skall vara försedda med ursprungslandsmärkning. I dag kan konsumenterna inte lita på den information som de får i butikerna. De blir förda bakom ljuset. Den potatis som den senaste debatten har gällt köptes i tron att potatisen var svensk. På påsarna stod det nämligen att potatis är säker mat. Detta trodde naturligtvis konsumenterna. Ändå har det visat sig att två tredjedelar av de bekämpningsmedel som finns i importerade frukter och grönsaker är antingen totalförbjudna, förbjudna på ätliga växtdelar eller inte godkända i Sverige. De kan innehålla DDT liknande preparat, som t.o.m. misstänks vara cancerframkallande, arsenik, hormonpreparat och annat. Det är konstigt att vi inte kan få ett klart besked i fråga om detta. Om vi har förbjudit bekämpningsmedel här i Sverige av miljöoch hälsoskäl, så skulle det vara absolut förbjudet att importera livsmedel som är producerade på detta sätt. Vi har diskuterat dessa frågor tidigare, men vi har inte fått gehör för våra krav. Nästa steg blir då att kräva ursprungslandsmärkning, eftersom konsumenterna då kan välja. Ett annat sätt att gå vidare i denna fråga är att låta konsumentverket och konsumentombudsmannen informera om hur livsmedlen är producerade. Det måste ju vara lika viktigt att få reda på var livsmedlen kommer ifrån som var möbler, kläder och leksaker kommer ifrån. Tänker regeringen och Mats Hellström arbeta för att konsumentverket och konsumentombudsmannen får i uppdrag att informera bättre om livsmedel?
Herr talman! Det är självklart, att om livsmedelsverket har fått i uppdrag att lägga fram ett förslag till regeringen och kommer att lägga fram detta förslag nästa månad, skall jag väl ändå inte föregripa detta arbete. Vi måste först få veta vad livsmedelsverket föreslår. Ingbritt Irhammar räknade själv upp ganska många faktorer som är viktiga för konsumenterna. Frågan är hur man på bästa sätt skall sammanföra olika faktorer som är viktiga av de skäl som Ingbritt Irhammar anger, så att konsumenterna förstår. En stressad konsument som går in i en butik skall ha möjlighet att överblicka vad han köper. Därför är det angeläget att man väljer ut den viktigaste informationen. Regeringen kommer att snarast möjligt lägga fram förslag utifrån livsmedelsverkets redovisning. Ursprungslandsfrågan är en av de saker som livsmedelsverket arbetar med. Det är dessutom redan nu fullt möjligt och mycket bra— det har jag sagt många gånger — att svenska producenter som har produkter som kvalitetsmässigt är överlägsna också talar om att dessa produkter är svenska. Det gör allt fler. Det är bra, och det finns ingenting som hindrar dem från att göra det i dag också.
Herr talman! Nu vill jag tolka Mats Hellströms uttalande mycket välvilligt så, att krav på ursprungslandsmärkning kommer att ställas. I annat fall kommer naturligtvis vi från centerns sida att upprepa vårt krav. Hittills har vi inte fått något stöd för vårt krav på förbud mot att importera sådant som är producerat på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige. Är detta någonting som vi kan få ett positivt besked om i dag?
Herr talman! Det är en helt annan fråga. Vi får hålla oss till de frågor som är ställda. Jag besvarar gärna en fråga om detta, men en sådan fråga är inte upptagen på dagens föredragningslista.
Herr talman! När det gäller kvaliteten på våra livsmedel och konsumenternas möjlighet att välja rätt ute i butikerna kan jag inte se att dessa två saker kan skiljas åt, utan konsumenterna måste ges alla chanser att välja rätt. Vi måste se till att det inte kommer in produkter som kan vara skadliga för människors hälsa. Vi har ofta betonat livsmedlens påverkan på hälsan, och det har gjorts undersökningar om detta, t.ex. av cancerkommittén. Om vi väljer rätt föda och tillagar den på rätt sätt skulle vi, enligt cancerkommitténs beräkningar, kunna minska allvarliga folksjukdomar med 40 96, bl.a. cancer och hjärtinfarkt. Därför är alla vinklingar när det gäller livsmedlens kvalitet av stor betydelse för konsumenternas möjligheter att välja rätt.

Herr talman! Lena Öhrsvik har frågat mig hur man kommer att hantera frågan om familjerådgivningens framtid. Bakgrunden till frågan är att riksdagen hos regeringen begärt att man skyndsamt skall ta upp frågan om hur familjerådgivningsverksamheten skall kunna tryggas. Jag vill som svar på frågan meddela att regeringen nyligen uppdrog åt socialstyrelsen att se över frågan om familjerådgivningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Anledningen till min fråga är den stora oron ute i landstingen, där man nu i besparingssyfte ser över sin oreglerade verksamhet. Jag känner till uppdraget till socialstyrelsen, och jag har läst det noga. Det skrämmer mig en del, därför att man har gjort en total koppling mellan familjerådgivningen och samarbetssamtalen. Om vi vill trygga familjerådgivningens framtid kan vi inte vänta på att det görs en omfattande utvärdering av samarbetssamtalen, t.ex. i vad mån de leder till att föräldrarna blir överens och i vilken utsträckning enigheten består. Man måste, enligt min uppfattning, inte koppla samman dessa saker. Familjerådgivningen är till för att undvika separation. Samarbetssamtalen är till för att göra en separation så bra som möjligt. Jag tror att det är viktigt att inte förskjuta tyngdpunkten hos familjerådgivningen i detta avseende. Man märker en ökad efterfrågan ute i landet i dag på den kvalificerade rådgivning som familjerådgivningen kan ge, med den stränga sekretess som råder — den är ju strängare än sekretessen i fråga om socialtjänsten. Efterfrågan har ökat på grund av förändringar i familjelagstiftningen, befolkningsomflyttningar, styvfamiljernas situation, de förändrade könsrollerna, misshandelsfrågorna och på grund av att vi har fått en ökad kunskap och medvetenhet om värdet av den förebyggande verksamheten. Jag vädjar till socialstyrelsen att ta ut frågan om huvudmannaskapet, och jag vädjar till Bengt Lindqvist att bevaka att den här frågan inte långhalas.
Herr talman! Att regeringen gav socialstyrelsen detta uppdrag skall absolut inte tas som ett tecken på att vi vill långhala frågan. Tvärtom är det så att socialstyrelsen besitter en ansenlig kompetens på det här området, vilket innebär att man bör kunna göra en rivstart i själva utredningsarbetet. Jag vill också gärna säga att kopplingen mellan familjerådgivning och samarbetssamtal är logisk på det sättet att båda insatserna rör samma konfliktsituationer för människor. För mig är det då ganska naturligt att diskutera roller och uppgifter för dessa insatser i ett sammanhang. Jag kan instämma med Lena Öhrsvik att detta inte skall ta lång tid. Vi behöver skyndsamt få svar på dessa, för människor i konflikt, centrala frågor. På den punkten är vi helt överens.
Herr talman! Den här frågan har utretts sedan 1965, då medicinalstyrelsen fick i uppdrag att analysera erfarenheterna från familjerådgivningen. År 1968 fick socialstyrelsen samma uppdrag. År 1971 ville man avvakta abortutredningens arbete. År 1979, i samband med socialtjänstpropositionen, bröt man ut familjerådgivningen samt den barnoch ungdomspsykiatriska verksamheten.
Allt fler handikappade människor klagar över sina mycket begränsade möjligheter att få adoptera barn. De känner sig åsidosatta och mindervärdiga, samtidigt som de menar att de är lika väl skickade att ta hand om barn som andra människor.
Den kommitté som tillsattes då har konstaterat att det behövs ett organ vid sidan av de övriga etablerade verksamheterna. Jag vänder mig, som jag gjorde tidigare, litet mot kopplingen att man skall avvakta hela utvärderingen av samarbetssamtalen och se i vilken utsträckning det finns enighet osv. I så fall måste man vänta mycket lång tid. Men eftersom det händer så mycket i landstingen nu är det viktigt att frågan om huvudmannaskap klaras ut snabbt.
De menar att det är djupt diskriminerande och ovärdigt ett land som Sverige att det är så gott som omöjligt för handikappade att adoptera barn. Är handikapp ett hinder för adoption? Omiinte, är statsrådet beredd att aktivt medverka till att handikappade blir bedömda efter övriga kriterier och på likvärdig basis i adoptionsutredningen?

Herr talman! Sylvia Pettersson har frågat mig om handikapp är ett hinder för adoption samt om jag är beredd att aktivt medverka till att handikappade blir bedömda efter övriga kriterier och på likvärdig basis i adoptionsutredningen. är att en adoption skall vara till barnets bästa. Någon absolut rätt för familjer att adoptera finns inte, Vid varje adoption görs en bedömning om den sökande fåmiljen har möjlighet att ta emot ett barn och ge det en bra vård och omsorg under hela dess uppväxttid. Svår sjukdom eller handikapp kan därvid utgöra hinder för adoption. Detta är dock ingen generellt verkande princip. Det förekommer att handikappade adopterar barn. Bedömningen av familjernas möjlighet att klara barnet görs från fall till fall. Jag utgår från att den bedömningen sker utan fördomar och schabloner. Jag vill tillägga att handikappades möjligheter att delta i olika verksamheter successivt ökar i takt med att samhället blir mer tillgängligt. Det finns anledning att anta att handikappades möjligheter att adoptera också påverkas i positiv riktning av denna utveckling. De allra flesta barn som adopteras i Sverige kommer från andra länder. I dessa fall måste man vara medveten om att myndigheten eller domstolen i barnets hemland kan göra en annan bedömning än vad svenska myndigheter gjort beträffande en familjs lämplighet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Bakgrunden till min fråga är att det för människor med handikapp är en realitet att bli bedömd efter en annan måttstock i samband med ansökan om adoption — trots att alla vet att eventuella brister som förälder inte alls har något naturligt samband: med något handikapp. De som trots sitt handikapp försöker att få adoptera ett barn upplever alltså att de diskrimineras, och det tycker jag är oacceptabelt. Statsrådet säger att det förekommer att handikappade adopterar barn, och det vet jag att det gör. Det har sagts mig att det behövs kontakter och god övertalningsförmåga. Men sådant borde inte vara nödvändigt. Jag vet att detta problem har flera orsaker och att vi inte kan påverka alla. Men ofta går det att påverka, och det är nästan aldrig helt omöjligt — utom då vi inte alls försöker. Om t.ex. socialsekreterarna i sina utredningar intar den ståndpunkten att det egentligen inte finns något som säger att det är svårare att vara barn till föräldrar med handikapp, så är detta ett sätt att flytta fram positionerna. Om de därtill i utredningarna framhåller de möjligheter till stöd och hjälp som finns i Sverige när det gäller personer som har ett handikapp, kommer man ett steg till. Jag tror alltså att socialnämnderna kan bidra till en förändring. Om de tillstyrker en ansökan, borgar ju detta för att man är beredd att ställa upp med extra stöd. Vi fick nyligen veta att socialstyrelsen har fått i uppdrag att utvärdera socialtjänstens insatser på några områden och i förhållande till vissa grupper. Jag vill fråga statsrådet: Kan man pröva om det går att hänföra den här frågan till något av de utpekade områdena, eller kan uppdraget till socialstyrelsen utvidgas, så att det även gäller socialtjänstens möjligheter att underlätta för handikappade att få bli adoptivföräldrar på samma villkor som andra?
Herr talman! För mig personligen har frågorna om handikappades möjligheter att adoptera spelat en ganska stor roll under årens lopp. Jag har varit inblandad i många sådana diskussioner som har gällt medlemmar i de förbund där jag har varit verksam. Jag vet av de diskussioner som har förekommit i enskilda, konkreta fall att det ofta är brist på kunskap om hur handikappade lever och klarar av vardagslivet som ligger bakom en förhållandevis negativ inställning till möjligheten att ta hand om ett adoptivbarn. I den mån det är detta som är problemet står vi här inför samma uppgift som är fallet inom väldigt många områden av handikappolitiken. Det gäller att hela tiden visa på handikappades möjligheter att både leva ett normalt och aktivt liv och att ta sin del av ansvaret för familj och försörjning. Adoptionsfrågorna blir på det sättet en del av hela den utvecklingsprocess som leder till att handikappade blir mer delaktiga i samhället. Jag ser gärna att vi tillsammans, efter hand som vi utvecklar insatser och välfärd på detta viktiga område, steg för steg också förbättrar möjligheterna att adoptera. Men den mest avgörande invändningen i de här sammanhangen kommer inte från svenska myndigheter utan från de länder som barnen kommer ifrån, där man ställer sig frågande och är tveksam samt ofta har en direkt negativ inställning. I dessa fall har vi ju utomordentligt svårt att här göra någonting åt denna inställning.

Herr talman! Jag vill tacka för dessa kompletterande upplysningar, som naturligtvis glädjer mig. Det sägs ju också i svaret att det finns anledning att anta att handikappades möjligheter att adoptera kommer att påverkas i positiv riktning i samband med utvecklingen av samhället. Det tror jag också, men jag tycker att man kanske borde påskynda denna utveckling litet grand. Det tror jag att man kan göra genom att försöka påverka även myndigheter i de länder från vilka barnen kommer. Vi kunde åtminstone föra en sådan debatt i Sverige att det kommer fram dels att det finns möjligheter att få stöd häri vårt land på ett annat sätt än vad som kanske är fallet i andra länder, dels att det, som jag sade tidigare, faktiskt inte finns något samband mellan att vara handikappad och att vara en sämre förälder. Det kan vara jobbigt att vara förälder till ett handikappat barn, men jag tror inte att det är jobbigt att vara barn till en handikappad förälder. Jag anser alltså att vi skall fortsätta debatten och försöka påverka i rätt riktning.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat socialministern om hon är beredd att medverka till att diabetiker skall kunna teckna försäkringar mot lyte och men och sveda och värk. Frågan har överlämnats till mig. Jag förutsätter att Sten Andersson avser någon typ av sjukeller olycksfallsförsäkring. För närvarande gäller för sådan försäkring att försäkringsbolagen — inom ramen för god försäkringssed — har frihet att själva bestämma vilka risker de skall försäkra och vilka krav på den försäkrades hälsa m.m. som skall ställas för att försäkring skall beviljas i ett enskilt fall. Till stor del har försäkringsbolagen gemensamma riktlinjer för hur prövningen skall gå till i enskilda fall. I fråga om diabetiker beror bedömningen bl.a. på vid vilken ålder sjukdomen har debuterat och om det har tillkommit några komplikationer. Ofta får diabetikern teckna sjukoch olycksfallsförsäkring, fast premien som regel blir högre än för den som är helt frisk. Vid allvarligare sjukdomstillstånd vägras dock försäkring. En statlig utredning — försäkringsrättskommittén — har tagit upp denna fråga i betänkandet Personförsäkringslag. Kommittén föreslår inte någon ändring i gällande rätt på denna punkt. Remissbehandlingen av kommitténs förslag har nyligen avslutats. Förslaget har i denna del fått ett blandat mottagande. Handikapporganisationerna kritiserar det och menar att man genom lagstiftning bör säkra en rätt för personer med handikapp eller andra funktionsnedsättningar att teckna försäkring till samma kostnader som andra. Många andra remissinstanser delar kommitténs åsikt att lagen inte bör bestämma vilka risker försäkringsbolagen skall försäkra. De förslag som kommittén har lagt fram skall nu övervägas inom justitiedepartementet. Inom ramen för det arbetet kommer även den fråga som Sten Andersson har tagit upp att behandlas. Jag håller med om att frågan är viktig, men jag kan inte nu ta ställning till vad som bör göras.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag hoppas att den beredning som skall ske i departementet kommer att utfalla positivt, dvs. till diabetikernas fördel. Många diabetiker anser att det för närvarande faktiskt är så, fru statsråd, att den bedömning som försäkringsbolagen gör i sådana här fall baserar sig på gammal medicinsk kunskap. Diabetiker lever och verkar numera precis som vi andra som kallas fullt friska. Diabetikerna anser att de är diskriminerade, och jag hoppas att det arbete som är på gång i departementet kommer att innebära att dessa människor kan känna sig litet mer människovärdiga i vårt samhälle. En motion i detta ämne kommer att behandlas av riksdagen under våren, och jag hoppas att det som framförs i motionen kan läggas in i det arbete som skall bedrivas i departementet.

Herr talman! Gudrun Norberg har frågat mig varför byggnadsplanerna för Örebro polishus tycks ha ändrats. Polisens lokaler i Örebro är inte bra. En omoch tillbyggnad av polishuset har därför planerats. Byggnadsstyrelsen har till regeringen i november 1985 redovisat ett byggnadsprogram och begärt projekteringsuppdrag för en byggnad i Örebro. Byggnaden är avsedd inte bara för polisen utan också för åklagarmyndigheten och häktet. Projektet har ännu inte kommit i gång. I linje med önskemål från riksdagen förra året redovisas investeringar i byggnader i årets budgetproposition i en treårsplan. Regeringen föreslår också en ny anslagskonstruktion som skall öka möjligheterna att mera långsiktigt planera polisens lokalförsörjning. Regeringens planering är redovisad i justitiedepartementets budgetbilaga och utgår i stort från byggnadsstyrelsens förslag. Polishuset i Örebro finns med i den planen. Det är alltså egentligen inte fråga om några ändrade byggnadsplaner utan om ett annat sätt att redovisa prioriteringen.

Herr talman! Tack, statsrådet Leijon, för svaret. En söndagsmorgon, den 16 mars 1986, revs Nikolaiskolan i Örebro. Det skedde på begäran av byggnadsstyrelsen med anledning av att det planerades en omoch tillbyggnad av polishuset, vilken skulle ta en stor del av kvartersmarken i anspråk. Det är nu två år sedan detta skedde. Fortfarande gapar den obebyggda tomten som ett stort hål. Under dessa två år har fortsatta förhandlingar pågått, och det har skett ändringar och justeringar i ritningarna. Kommunen har anpassat sitt byggande, bl.a. det parkeringshus man planerar, efter att ett polishus skulle komma till. Under de två år som gått har också nuvarande polishus fått förfalla ytterligare. Flera fönster har murknat, och det läcker in vatten på många ställen. Vi i Örebro är väldigt bekymrade översatt bygget inte tycks komma i gång i år heller. Vore det inte möjligt för statsrådet att göra en omprioritering, på det sätt som tycks ha skett beträffande Finspång, så att byggandet av ett polishus i Örebro får starta under detta år?

Herr talman! Erkki Tammenoksa har frågat mig om jag är medveten om att regeringens beslut i juni 1987 att upphäva kungörelsen från år 1930 angående finska språket som merit vid tjänstetillsättningar i Norrbotten kan misstolkas och att en precisering behövs för att klargöra finska språkets betydelse vid tjänstetillsättningar. Kunskaper i finska språket utgör naturligtvis fortfarande en merit vid tillsättning av tjänster i Norrbottens län, där finska sedan gammalt är många människors modersmål. Detsamma gäller för övrigt också i andra delar av landet, t.ex. beträffande tjänster vid en arbetsförmedling med många finsktalande arbetssökande. När kungörelsen kom till rådde andra förhållanden då det gäller finska språkets utbredning både i Norrbotten och i övriga delar av landet. Kungörelsen upphävdes, eftersom den inte längre var något verksamt instrument för att förstärka finska språkets ställning i Sverige. Jag tror inte att upphävandet kan misstolkas. Sedan ett par år gäller nya lagregler om meritvärdering. Skickligheten skall numera sättas främst. Det betyder att all erfarenhet som är relevant för den lediga tjänsten skall beaktas. Språkkunskaper nämns därvid uttryckligen i lagmotiven. Särskilda informationsoch utbildningsinsatser görs också med jämna mellanrum både inom departementen och inom övriga myndigheter när det gäller de statliga myndigheternas rekrytering av personal. Där kommer självfallet olika preciseringar i fråga om meritvärdering till uttryck, liksom i regeringens praxis i tillsättningsärenden.

Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret. När folk började ringa till mig förra hösten och frågade om orsaken till att regeringen har avskaffat kungörelsen beträffande meritvärdet av kunskaper i finska språket vid tillsättande av tjänster blev jag glad — inte åt åtgärden som sådan utan över att det har funnits en bestämmelse ända sedan 1930 som ger meriter åt den som är finskspråkig. Man har ju fått lära sig att skolöverstyrelsen först i slutet av 1950-talet utfärdade rekommendationer riktade mot bestämmelser i skolor i Norrbotten vilka förbjöd eleverna att tala finska i skolans omgivning. Under decennier har man ju mycket effektivt utarmat det finska språket, som faktiskt var och fortfarande är modersmålet för många, kanske de flesta, i Norrbottens län. Nu till frågan: Jag är givetvis relativt nöjd med svaret. Visserligen står det talat om språkkunskaper i lagtexten, men om jag skall bedöma alla de reaktioner som jag har mött under hösten och den senaste tiden, undrar jag om det inte skulle behövas ett tillägg i lagen. Jag förstår att man inte kan göra ett sådant tillägg nu, men om man skulle finna bevis för att finska språket inte längre gäller som merit i Norrbottens län kanske det blir nödvändigt med ett tillägg. Min fråga till statsrådet blir därför: Eftersom finska språket, som jag uppfattat det, har medvind i Sverige, är statsrådet redo att ta en titt på lagstiftningen om det skulle ha blivit negativa effekter av regeringens beslut?
Herr talman! Först vill jag för Erkki Tammenoksa understryka att finska gäller som merit vid tjänstetillsättningar i Norrbotten, liksom i landet i övrigt. Jag är angelägen att vi på olika sätt sprider detta, så att man inte får den föreställningen att i och med att vi har upphävt den gamla bestämmelsen så skulle finska inte längre vara en merit. Jag vill alltså understryka att finska fortfarande gäller som merit i Norrbotten, liksom i landet i övrigt. Får jag också säga att vi har givit vår personalmyndighet SIPRI i uppgift att gå ut till myndigheterna i sin utbildningsverksamhet och informera om de bestämmelser som gäller vid tjänstetillsättningar. Det var särskilt viktigt att få ut den informationen när vi vände på det här med förtjänst och skicklighet så att skickligheten sattes före. Det krävs en ordentlig information ut till verkschefer och andra för att få genomslag för en sådan förändring. Jag har hitintills inte mött några problem i den meningen att vi skulle ha fått in överklaganden för att myndigheterna inte följer bestämmelsen, t.ex. inte tar hänsyn till tvåspråkighet eller kunskaper i finska. Därför är det min förhoppning att den information som vi har gått ut med skall ha nått alla myndigheter. Om det skulle visa sig att det finns brister i informationen, är naturligtvis jag och regeringen beredda att överväga olika insatser som kan erfordras för att få ut en korrekt information.
Herr talman! Det var ett glädjande besked om informationen. Vid det här tillfället är det onödigt att fortsätta debatten.

Jag vill bara att alla skall förstå varför jag har framställt min fråga. Man har varit uppriktigt oroad för att det aktuella beslutet skulle innebära en försämring av finska språkets ställning i Sverige.

Socialdemokratiska riksdagsgruppen har som suppleant i konstitutionsoch arbetsmarknadsutskotten under Mona Sahlins ledighet anmält hennes ersättare Christina Pettersson. Vidare har centerns riksdagsgrupp som suppleant i utrikes-, socialoch jordbruksutskotten under Alf Svenssons ledighet anmält hans ersättare Mats Odell.

Herr talman! Alf Svensson har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att garantera att alla patienter som är i behov av dialysbehandling skall få sådan. Anledningen till Alf Svenssons interpellation är en uppgift, lämnad vid ett symposium i Svenska Läkaresällskapets etiska delegation, om att endast ca 40 96 av alla de patienter som skulle ha en objektiv medicinsk nytta av dialysbehandling får sådan behandling. Jag har tagit del av den diskussion som fördes vid detta tillfälle. Bl. a. redovisades då att ungefär 3 000 patienter erhöll dialysbehandling. Av dessa beräknades ungefär 10 90 så småningom få njurtransplantat. Av diskussionen framgick också att vid den kraftiga utbyggnad som skett av dialysvården har de yngre patienterna — mellan 16 och 64 år - i stort sett blivit omhändertagna medan andelen patienter över 70 år är relativt sett sämre tillgodosedd. Jag vill framhålla att aktiv uremivård vid kronisk njursvikt omfattar två olika typer av behandling — dialys och njurtransplantation. Enligt socialstyrelsens uppfattning bör alla patienter som från medicinsk synpunkt är lämpade för transplantation erbjudas sådan behandling som huvudalter 181 nativ. I Sverige tillämpas strikta medicinska kriterier för urval av patienter till dialys. Någon övre åldersgräns finns inte definierad. Däremot kan det ibland vara så att en patient i högre ålder som får njursvikt inte har någon nytta av en dialys som är en för patienten krävande behandlingsform, t.ex. beroende på att han eller hon också har andra sjukdomar. En kraftig utbyggnad av resurserna för den aktiva uremivården har ägt rum alltsedan början av 1970-talet. Antalet patienter i aktiv uremivård har likaledes ökat kraftigt, en ökning som motsvarar drygt 50 90 under 1970 talet. Tillväxten har fortsatt under 1980-talet. Antalet njurtransplantationer per år har mer än fördubblats i Sverige från år 1970 då antalet var 146 till år 1986 då antalet uppgick till 348. Även vid en internationell jämförelse har expansionen av den aktiva uremivården i Sverige varit stor. Jag kan nämna att under 1985 var antalet patienter i aktiv uremivård 2 656. Av dessa dialysbehandlades 45 96, och de övriga 55 96 hade ett fungerande transplantat. Av de patienter som togs in i aktiv uremivård var 48 96 över 60 år när behandlingen — framför allt dialys — påbörjades. Genom den allt bättre överlevnaden för patienter i aktiv uremivård — dialys eller med fungerande transplantat — växer deras antal Kontinuerligt. Detta leder automatiskt till att antalet dialysbehandlingar ökar, vilket sjukvårdshuvudmännen beaktar i sin dimensionering av uremivården. Jag vill också nämna att en mycket noggrann rapportering görs av alla patienter som blir föremål för aktiv uremivård. Eftersom vi på detta sätt har goda kunskaper om utvecklingen är jag för närvarande inte beredd att vidta åtgärder.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Hon redovisar en imponerande utveckling vad gäller vården av de kroniskt njursjuka. Men, herr talman, jag finner ingenstans i svaret att socialministern motsäger uppgiften i interpellationen att endast ca 40 96 av alla de patienter som skulle ha en objektiv medicinsk nytta av dialysbehandling får sådan behandling. Vid det symposium som Läkaresällskapets etiska delegation höll den 10 november förra året menade professor Carl-Magnus Kjellstrand från medicinska kliniken vid Karolinska sjukhuset att man i t.ex. England gör en närmast hänsynslös prioritering. Patienter över 55 års ålder har väldigt små möjligheter att få långtidsbehandling med konstgjord njure. Vid symposiet framkom, som socialministern också konstaterade, att de yngre patienterna i Sverige i stort sett har fått sina behov tillgodosedda och blivit omhändertagna, medan patienter över 70 år är relativt sämre tillgodosedda. Visserligen är det en klar trend att allt äldre patienter får dialys, men i stort sett är resurserna också i Sverige vikta för människor i aktiv ålder, menade professor Kjellstrand. Gamla människor som, förutom njurproblem, har någon annan kronisk sjukdom, t.ex. hjärt-kärlsjukdom, är exempel på patienter som inte kommer på tal för behandling med konstgjord njure. Det finns helt enkelt inte tillgängliga resurser. Detta gäller, såvitt jag förstår, speciellt utanför de stora städerna. I Stockholmsområdet, Göteborg och Malmö lär behovet vara väl tillgodosett, medan det i glesbygdsområdena och vid de mindre länssjukhusen är sämre ställt. Dessutom anser man att nyttan av behandlingen är kortvarig. Om patienten är över 70 år när dialysen inleds, finns en 90-procentig sannolikhet för att vederbörande är död inom sex år. Å andra sidan, herr talman, är medellivslängden för män i Sverige ca 74 år. I dag kostar dialysverksamheten i Sverige ca 700 milj.kr. om året. Enligt professor Kjellstrand skulle summan stiga till totalt ca 2 miljarder kronor årligen om alla som kunde ha nytta av behandling med konstgjord njure också fick sådan. Ytterst tycks alltså nyttan bedömas i termer av långtidsöverlevnad. I t.ex. USA är det mycket vanligare att också gamla människor får dialysbehandling. Enligt professor Kjellstrand, som har egna erfarenheter även därifrån, fungerar behandlingen utmärkt även om patienten är gammal.

Herr talman! Jag tycker att det skett en imponerande utveckling på detta område, liksom på många andra områden. Låt mig angående de siffror som anges i interpellationen, att endast 40 9 av dem som skulle ha medicinsk nytta av dialys får sådan, säga att socialstyrelsen ställer sig tveksam och frågande inför denna uppgift. Därför har socialstyrelsen också inför mitt interpellationssvar ringt runt till ett stort antal regionsjukhus och länssjukhus. Man ger en samstämmig bild i detta sammanhang, nämligen att man ger dialys till alla som bedöms ha god nytta av sådan och som bedöms kunna klara av den påfrestning som dialys innebär. Det kan vara andra sjukdomar, som jag sade i mitt svar, eller ett svagt allmäntillstånd, som gör att det inte passar att ge dialys. Man är alltså förvånad över uppgifterna i interpellationen. Det har inte heller redovisats vad dessa uppgifter grundar sig på och hur man har kommit fram till en sådan beräkning. Man kan inte heller verifiera att det skulle kosta ca 700 milj.kr. Jag finner alltså inte något stöd för de uppgifter som har framförts vid symposiet. Och det finns ingen övre åldersgräns i de här sammanhangen. Jag har personligen erfarenheter av detta. Jag har en bror som är 77 år och som utan svårigheter började sin dialysbehandling vid 75 års ålder, även om det inte är något som gäller generellt. Det finns inget i de undersökningar som vi har gjort via socialstyrelsen som stämmer med den bild som har framkommit vid symposiet.
Herr talman! Jag är väldigt glad över det svar som jag nu får. Socialstyrelsen kan tydligen efter en rundringning konstatera att tillräckliga resurser finns. Vi får hoppas att de siffror som har framkommit vid symposiet är felaktiga. Jag ber att få tacka socialministern för den här redovisningen och hoppas att debatten går vidare och att eventuella brister som finns kan avhjälpas. Det tycks gälla framför allt glesbygderna. Om det inte finns tillräcklig kapacitet där, gör man en prioritering utifrån bedömningar där åldern tycks spela en viktig roll.